Herr talman! De socialdemokratiska riksdagsmännen i Jönköpings län har isin motion 2927 pekat på de speciella problem som finns på det småländska höglandet. Höglandet är en så enhetlig och avgränsad del att det ur regionalpolitisk och näringspolitisk synpunkt naturligen bör betraktas som en enhet. I regeringens proposition använder man sig något oegentligt av uttrycket östra Småland. De kommuner på det småländska höglandet som berörs av vår motion är Nässjö, Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Aneby och Tranås kommuner. Denna del av Jönköpings län har under en lång tid haft en negativ befolkningsutveckling liksom en ogynnsam sysselsättningsutveckling: Som exempel kan nämnas att befolkningen de senaste 15 åren i detta område minskat med 3 800 personer. Nettoutflyttningen enbart 1981-1984 var 1 000 personer. När det gäller åldersstrukturen läggs tyngdpunkten i allt större utsträckning på pensionsåldrarna. — I länets andra delar har utvecklingen i huvudsak varit positiv. Socialdemokraterna i Jönköpings län har, beroende på situationen på höglandet, prioriterat denna del av länet inom länsorganen, t.ex. länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och utvecklingsfonden. Visst kan man avläsa vissa resultat av denna verksamhet vad gäller exempelvis industriprojekt och glesbygdsstöd. Men nu vill vi gå vidare. Därför är vi glada över att de huvudpunkter som regeringen i propositionen har angett för sin regionalpolitik väl sammanfaller med det synsätt som vi arbetat efter. Dessa huvudpunkter innebär, för att formulera dem med utgångspunkt från vårt ställningstagande, att regionalpolitikens genomförande i stor utsträckning decentraliseras till länsnivån. Detta sker som en följd av att regionalpolitiken mer inriktas på att utveckla regionernas och glesbygdens egna resurser. Att länen både får större beslutsbefogenheter och mer omfattande resurser än hittills ser vi som oerhört värdefullt. Det innebär att stödet i långt större utsträckning bör kunna utnyttjas exempelvis i Jönköpings län. Jag vill särskilt understryka vad arbetsmarknadsutskottet självt säger i sitt betänkande på s. 130: ”Utskottet har i det föregående tillstyrkt regeringens förslag om att östra Småland och Blekinge skall tillhöra det regionalpolitiskt prioriterade område som skall kunna komma i åtnjutande av regeringens stöd till teknikspridningsprojekt. Detta innebär ett observerande av utvecklingsproblemen i den här delen av landet, dvs. de sydligaste delarna av Östergötlands län, de östra delarna av Jönköpings län, de nordvästra delarna av Kalmar län och de nordöstra delarna av Kronobergs län.” Jag vill också speciellt peka på möjligheterna att få stöd till en satsning på teknikspridning. En annan av regeringens huvudpunkter för regionalpolitiken är att den skall medverka till att bygga upp infrastrukturen i regionalpolitiskt prioriterade områden. Jag skall ge två exempel på hur viktigt det är att medverka till en uppbyggnad av infrastrukturen just på det småländska höglandet. Det ena exemplet gäller kommunikationerna och vägväsendet. Det finns flera långtgående projekt klara, där det i stort sett bara är att köra i gång, som skulle få oerhört stor betydelse för utvecklingen av det småländska höglandet. Ett sådant projekt är förbättring av riksväg 31, framför allt sträckan Öggestorp-Nässjö. Det andra exemplet är hämtat från utbildningsområdet. Det handlar framför allt om en utbyggnad av den tekniska utbildningen på höglandet. I motion 2927 har vi föreslagit dels att man skall öka den tekniska inriktningen av utbildningen, dels att större resurser skall tilldelas Jönköpings län för denna utbildning. Konkret föreslår vi att följande skall gälla för kommunerna på det småländska höglandet: Tranås kommun, som i dag har en tvåårig verkstadsteknisk linje, skall kunna få undervisningen utbyggd till att även omfatta en tredje årskurs med inriktning på en verkstadsteknisk specialkurs. I Nässjö bör en treårig elteknisk utbildning kunna byggas ut till att omfatta en fjärde årskurs. I Eksjö, som i dag har en tvåårig teknisk linje, finns behov av att bygga ut undervisningen till att även omfatta en tredje årskurs i en icke grenindelad teknisk linje. I Vetlanda finns behov av att bygga upp en fjärde årskurs på en maskinteknisk gren, innehållande bl.a. CAD/CAM-utbildning. En tredje punkt som regeringen nämner när det gäller inriktningen för regionalpolitiken handlar om att prioritera ”mjuka” investeringar inom ramen för den regionalpolitiska verksamheten mer än tidigare. Inom en bransch på det småländska höglandet finns det särskilt behov av samhällelig stimulans — jag tänker på trähusindustrin. Ett begrepp om hur viktig denna industri är för det småländska höglandet får man genom påpekandet av det faktum att omkring 6096 av landets trähustillverkning i dag sker på småländska höglandet. Just inom denna bransch har det skett en mycket kraftig nedgång av antalet sysselsättningstillfällen, från 10 500 år 1980 till 6 200 år 1984, och däromkring ligger antalet även i dag. För vår del vill vi att den prioritering som Svensk byggoch energiexport har gjort när det gäller exporten av trähus under sitt första verksamhetsår skall ligga fast även framgent. Lyckas man med detta, kan man också få en långt större export inom den svenska trähusbranschen än vad som hittills har varit fallet. Detta förutsätter också att branschen själv kan samverka på den här marknaden ilångt större utsträckning än vad man hittills har lyckats göra. Ett fjärde område kommer man in på genom att industriministern i propositionen nämner, som utgångspunkt för det regionalpolitiska arbetet, att detta arbete måste ske på bred front och, som han säger, under medverkan av flera politikområden. Jag har redan nämnt en del av utbildningsdepartementets ansvarsområde. Ett annat område kan vara kommunikationsdepartementets ansvarsområde — och då tänker jag i första hand på två av de affärsdrivande verken, televerket och statens järnvägar. När det gäller lokaliseringen av aktiviteter har både televerket och SJ som affärsdrivande verk själva mycket stora möjligheter att fatta besluten helt suveränt. Men jag tror också att det är viktigt att de i sin verksamhet beaktar de regionalpolitiska intressen som finns för att kunna göra en vettig bedömning både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt. Televerket har, för att ta ett exempel, centrallagret förlagt till Nässjö. Här finns stora möjligheter att utveckla verksamheten. Jag vill bara nämna möjligheten att etablera inköpsavdelningen i Nässjö, att lägga ut en del av moderniseringsoch renoveringsarbetet i anslutning till centrallagret, vilket borde kunna vara naturligt, samt att genomföra orderboksförsäljning från det centrallager som finns. På samma sätt borde man kunna föra över aktiviteter från statens järnvägar till Nässjö. Med detta, herr talman, vill jag slutligen understryka vikten av att statsmakterna fortsättningsvis i större utsträckning uppmärksammar situationen på det småländska höglandet. De socialdemokratiska riksdagsmännen från Jönköpings län kommer även framgent att aktivt arbeta för en positiv utveckling också för denna del av landet.

Herr talman! Jag vill på denna hembygdens andra dag ta upp ett glesbygdsproblem av alldeles speciellt slag. Det gäller våra skärgårdar. I skärgårdarna är problemet inte bara att bebyggelsen är gles och att det är långt mellan människorna räknat i kilometer. Öar utan landförbindelse har den situationen att även om avstånden kanske inte är så stora, blir transporttiderna för människor och gods desto längre, helt enkelt därför att man måste använda båt. Man påverkas av årstidsväxlingar och av väder och vind på ett alldeles speciellt sätt. Vissa tider på året går det över huvud taget inte att kommunicera med yttervärlden annat än kanske med helikopter. Skärgårdarna har glesbygdsproblem av ett alldeles speciellt och ganska extremt slag i vissa fall. De här glesbygdsproblemen kan många gånger uppträda mycket nära inpå våra största befolkningscentra. Det gäller t.ex. Stockholms skärgård och Östergötlands skärgård. Men sådana problem finns naturligtvis också i utpräglade skogslän som Norrbottens län. Skärgårdarna finns spridda över hela vårt land, men när det gäller arten av problemen kanske det är mer som förenar skärgårdarna inbördes — var de än ligger i landet — än som förenar dem med närmaste fastlandslän eller rent av fastlandskommun. Detta är ett skäl till att vi i det här landet behöver en samlad skärgårdspolitik. Våra skärgårdar är en omistlig tillgång för oss i Sverige. Att vi har en rik och mångfasetterad skärgård är en unik gåva, som istiden har gett oss. Den ger oss möjligheter till skönhetsupplevelser och rekreation av ett slag som man finner på få andra ställen i världen. Det är en tillgång inte bara för oss, utan naturligtvis också för många utländska besökare, som kommer hit och häpnar över vad vi har att bjuda av naturupplevelser i våra skärgårdar. Men skall skärgården vara denna tillgång, måste den också vara en levande skärgård. Det måste vara möjligt för människor att bo och få sin utkomst i skärgårdarna — året runt. Det är betydelsefullt därför att skärgården inte bara är ett naturlandskap, utan också ett kulturlandskap. Det är självfallet också väsentligt att det finns en infrastruktur och service då de stora grupperna av människor kommer ut, när vädret är vackert, när det är varmt och solen skiner. För att detta skall vara möjligt måste människor kunna leva i skärgården också när stormvindarna pinar och vintern är som kallast och blötast. Att det bor människor i våra skärgårdar är också viktigt ur säkerhetspolitisk och försvarspolitisk synvinkel. Vi har, herr talman, under senare år fått många påminnelser om betydelsen av att det finns vakande ögon i våra skärgårdar — vakande ögon hos människor som kan skärgården, som kan skilja ett ubåtsperiskop från en ruskprick. Också ur försvarspolitisk synpunkt är det alltså viktigt att människor kan bo och leva i skärgården och få sin utkomst där året runt. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 13 behandlas ett antal centermotioner som tar upp just dessa problem. Det är motion 646 av Gunnar Björk i Gävle och Gunnel Jonäng, motion 650 med Anna Wohlin-Andersson som första namn och motion 2104 med mitt namn som första namn. I alla dessa motioner krävs, ur olika synvinklar, en samlad skärgårdspolitik för Sverige. Behovet är uppenbart. Det är ett rikspolitiskt intresse att människor kan leva och bo i skärgården — det har jag försökt klargöra tidigare. Det finns också ambitioner hos olika myndigheter att förbättra villkoren i skärgården — det skall inte förnekas. Vi måste även erkänna att en hel del förbättringar har skett. Men samtidigt ser vi att mycket mer kan göras. Framför allt märker vi att det finns en tendens till att den ena myndigheten inte vet vad den andra gör.

Vi har många exempel på hur statlig service och statliga arbetsplatser har dragits in. Dit hör t.ex. automatiseringen inom fyrväsendet. Sjöfartsverket har dragit in bemannade stationer. SMHI har också gjort det. Detta går stick i stäv med ambitionen att upprätthålla en levande skärgård. Dessutom är samordningen mellan myndigheternas rationaliseringsansträngningar ofta så dålig att bemannade stationer på vissa kuststräckor kan ligga mycket tätt, medan man när det gäller andra kuststräckor dragit in allt från samtliga myndigheters sida i stället för att se till att det på varje ställe finns åtminstone någon myndighet som har ansvaret. Vi efterlyser alltså samordnade insatser. Vidare är vi medvetna om att allmänpolitiska åtgärder inom områden som skattepolitik, allmän näringspolitik, jordbrukspolitik och naturligtvis inte minst fiskeripolitik spelar en väldigt stor roll. Vad samhället gör för att utveckla näringarna påverkar i särskilt hög grad skärgården, eftersom företagen där är speciellt känsliga. Inte minst viktigt är det med en jordbrukspolitik som gör det möjligt att driva små skärgårdsjordbruk, men allra mest nödvändigt är det med en fiskeripolitik som gör att man tryggar utkomsten för yrkesfiskarna. Dessa utgör något av en ryggrad i skärgårdens befolkningsunderlag. Vi för fram en lång rad konkreta förslag till näringspolitiska insatser för att få ett bättre stöd för skärgårdsföretag av olika slag och förslag till hur man praktiskt kan lösa samordningen när det gäller myndigheternas olika service. Jag skall, herr talman, inte gå in på dem alla — det tror jag kammaren och även herr talmannen håller mig räkning för — utan jag hänvisar till motionerna. Men vad det hela mynnar ut i är att vi vill ha ett uppdrag till regeringen om att utreda förutsättningarna för ett samlat skärgårdspolitiskt program med näringspolitiska insatser och med garantier för samhällsservice och för bemanning av olika typer av stationer längs kusterna. Vi behöver ett förslag som innebär att någon myndighet har det övergripande samordningsansvaret för samhällets skärgårdspolitik. Tyvärr har våra förslag behandlats ganska njuggt av utskottet. Utskottet säger att man naturligtvis inte får glömma skärgårdarnas speciella behov när en effektiv politik för att stödja glesbygdens utveckling skall utformas. Några speciella insatser utlovar man emellertid inte. Reservation 82 till utskottets betänkande behandlar dessa frågor. Bakom reservationen står icke-socialistiska representanter i utskottet. I reservationen stöds det förslag om en utredning som har framförts i våra motioner. Jag vill avslutningsvis, herr talman, yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Stockholmsregionen avfärdas på 16 rader i arbetsmarknadsutskottets betänkande. En sådan syn på vårt läns situation leder till att vi om några år kan tvingas använda 1 600 rader för att beskriva problemen i Stockholmsregionen. De manligt traditionella mått som hittills tillämpats för att mäta regionalpolitikens effektivitet är ihåliga. Kvinnoperspektivet saknas helt. Uppgifter om befolkningsutveckling, förvärvsfrekvens, skattekraft och strukturförändringar inom industrin säger ingenting om vilken livskvalitet människorna i den här regionen har. Mätt med de traditionella ekonomiska måtten är Stockholm en gynnad region vid jämförelse med landet i övrigt. Men om vi använder oss av andra mått, exempelvis den sociala effektiviteten, uppvisar Stockholmsområdet en besvärande nyfattigdom bland stora grupper. Vill man ha en liten inblick i den brutala utslagningsprocess som pågår här kan man, när det är vackert väder, ta en promenad genom Stockholms parker och beskåda 25-åriga och 30-åriga tandlösa gubbar och gummor. De som förlorat på den ekonomiska utvecklingen, förändringen inom industrin och den offentliga sektorns åtstramning finns i storstadsområdena. Om arbetarrörelsen stillatigande åser detta, kommer storstadsproblemen successivt att spridas över landet. I Stockholmsområdet är skillnaderna mellan människornas livsvillkor mycket större än i landet i övrigt. Regionalplanekontoret i länet har dokumenterat detta i kalla siffror. I Danderyd bor det 954 miljonärer, betydligt fler än i t.ex. den mångdubbelt större kommunen Malmö. I Fittja i Botkyrka kommun finns inga miljonärer. Där har 21926 av alla hushåll socialhjälp. I Djursholm i Danderyd har 2 90 socialhjälp. Trots sina långt bättre ekonomiska resurser betalar djursholmsborna väsentligt lägre skatt än fittjaborna. Skillnaden är nästan 7 kr. per hundralapp. Det innebär att två makar i Fittja betalar omkring 1 000 kr. mer per månad i skatt än vad makar med samma inkomst i Djursholm gör. Och ändå har de som bor i Djursholm en mycket bättre kommunal service än vad de har som bor i Fittja, eftersom de fattiga kommunerna måste använda en stor del av sina inkomster till sociala utgifter. Hälsan, herr talman, är kanske det viktigaste måttet på vilken välfärd vi har. Mätt i sjukfallsfrekvens och antal sjukanmälningar per försäkrad är Stockholms län det län där vi har sämst hälsa. Men även här är skillnaderna stora inom länet. I Fittja i Botkyrka är man i genomsnitt sjukskriven 32,5 dagar per år. Motsvarande siffra för Djursholm i Danderyd är 8 dagar. Detta beror inte på att vår Herre av någon anledning tycker att danderydsborna skall ha en bättre hälsa än botkyrkaborna. Hälsan är en direkt avspegling av de ekonomiska och sociala förhållandena i samhället. På samma sätt kan vi finna sambanden mellan ekonomin och människors levnadsvillkor inom alla områden, och jag skall bara ta ytterligare ett exempel — sambandet mellan föräldraekonomin och barnens utbildningsval. Tikkanen har uttryckt detta på sitt speciella sätt. Han har sagt ungefär så här: Dumheten är jämnt fördelad mellan fattiga och rika. Det är bara det att de rika har större möjligheter att använda den. Översatt till siffror kan det beskrivas så här: I Fittja söker 23 20 av eleverna till teoretisk linje på gymnasiet. I Djursholm är det 82 96 av eleverna som söker till teoretisk linje. I Stockholmsområdet har den förda regionalpolitiken inte kunnat motverka nedbrytningen av sociala relationer. Bostäder och arbete har separerats på ett mycket effektivt sätt för stora grupper, vilket medför långa arbetsresor och inte sällan ensidiga sociala miljöer. Långa restider till arbetet är i första hand ett storstadsproblem. Det är tre gånger vanligare i Stockholm med långa restider än i de norrländska stödområdena, trots vår befolkningsoch arbetsplatskoncentration och vår kollektivtrafik. I slutet av 1960-talet hade 197 000 löntagare i Storstockholmsområdet mer än 60 minuters restid till och från arbetet. 1981 hade antalet ökat till drygt 300 000 löntagare. Med de oerhörda klasskillnader som nu är märkbara i Stockholmsområdet är det lätt för kommersialismen att göra sig gällande. Om man saknar innehåll, struktur och social gemenskap i sitt liv och därmed identitet och självkänsla blir man ett lätt byte för kommersiella krafter. I den situationen är det också mycket lättare att skaffa sig en negativ identitet. I första hand är det arbetarklassen i Stockholm som drabbats av våldsoch drogkulturen med ökad kriminalitet, vandalisering och störande grannar. Överklassen och medelklassen har skyddat sig i sina kommuner och i sina väl avskilda bostadsområden där de har en god tillgång på bra fritidsaktiviteter. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen om Stockholms län föreslagit ett program för att bryta den pågående utvecklingen med ett efter klasser uppdelat boende. Främsta kravet är en samhällelig planering för en fördelning av arbetsplatser till de södra länsdelarna. Sju av tio arbetstillfällen finns i storstadscentrumet Stockholm, Solna och Sundbyberg. Arbetslösheten bland både kvinnor och män är högre i de södra kommunerna än i de norra. Men även inför detta faktum visar utskottet en total kallsinnighet och konstaterar bara att den största delen av den kommande ökningen av arbeten väntas hamna i den norra länsdelen. Det är just den defaitistiska inställningen till utvecklingen som vpk vill bryta. Vi behöver en samhälleligt styrd planering, där resultaten mäts i sociala mått i stället för som nu i rent ekonomiska och där man ger plats för kvinnoperspektivet i planeringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 74.

Herr talman! För tids vinnande skall jag när det gäller en samlad skärgårdspolitik nöja mig med att instämma i Pär Granstedts anförande. Vi har från centern i Gävleborgs län begärt en sammanhållen skärgårdspolitik. Detta är viktigt för skärgård och kustband i Hälsingland och i Gästrikland, där befolkningen minskat mycket under de senaste årtiondena. Herr talman! Jag vill säga tack till arbetsmarknadsutskottet som nu hänfört Gävleborg till Norrland, där vi hör hemma. Jag noterar dock att socialdemokraterna i länet fortfarande talar om Gävleborg som tillhörande Bergslagsområdet. I betänkandet behandlas 4 motioner från centern i Gävleborg. I dessa motioner tar man sikte på sysselsättningen och regionalpolitiken just ur Gävleborgs synpunkt. Det framgår av bilagorna till betänkandet att Gävleborgs län har en hög arbetslöshet och jämte Värmland har den högsta arbetslösheten i landet efter Norrbotten. Länet har tillsammans med Jämtland den högsta andelen förtidspensionärer. Arbetsmarknadsutskottet påstår att ingen större förändring har skett i befolkningsutvecklingen för länet totalt sett sedan 1980-talets början. Detta måste vara fel, eftersom länets befolkning under både 1983 och 1984 har minskat. Situationen är svår för ungdomar utan yrkesutbildning eller erfarenhet, för kvinnor med traditionell yrkesbakgrund och för äldre. En yrkesgrupp som är mycket illa utsatt är byggnadsarbetarna, främst i Hälsingland men också i Gästrikland — detta samtidigt som det finns en överhettning inom denna bransch i storstäderna. Socialdemokraternas tre år i regeringsställning har inneburit tre förlorade år för sysselsättningen i Gävleborgs län. Regeringen har inte i denna högkonjunkturperiod lyckats pressa ner arbetslöshetssiffrorna under den nivå som de låg på i lågkonjunkturen april 1982. Detta är ett totalt misslyckande. Det kommer att ge ännu svårare arbetslöshet för befolkningen i länet när lågkonjunkturen sätter in. Utsikterna framöver är dåliga. När regeringen säger att man är på rätt väg eller har lyckats med sysselsättningspolitiken innebär det i själva verket att regeringen har frångått sin målsätt Vi har alltså i dag i Gävleborgs län under högkonjunkturen en högre öppen arbetslöshet än under lågkonjunkturen i april 1982. Vi har också högre siffror nu när det gäller arbetslöshet plus personer i åtgärder. Antalet är i dag 3 000 fler än i april 1982. Det är just under högkonjunkturer som man skall utnyttja alla möjligheter att skaffa varaktiga jobb, att stärka den långsiktiga sysselsättningen och att lösa de grundläggande arbetslöshetsproblemen. Det är under lågkonjunkturer som man skall sätta in de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i full skala. Regeringen har genom sin politik försatt oss i ett utomordentligt besvärligt utgångsläge inför en kommande lågkonjunktur. Vi får i Gävleborgs län dessutom för litet och för orättvis tilldelning av regionalpolitiska medel. Vi fick för 1984/85 bara hälften av vad andra jämförbara län fick, trots att vårt län hade en högre arbetslöshet. Arbetslösheten har drabbat ungdomen hårt. Det är självfallet positivt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder och även nödvändigt, men tyvärr förfuskar regeringen möjligheterna att effektivt utnyttja de åtgärder som sätts in. Ungdomslagen är en bra idé, men utformningen av dem är inte bra. Gävleborgs län har flest ungdomar i ungdomslag per tusen 18-19-åringar i landet. Detta bäddar tyvärr för ökade svårigheter i en lågkonjunktur. Regeringens ryckighet när det gäller medelstilldelningen till länet försvårar också ett effektivt utnyttjande av medlen. Länsmyndigheterna tilldelas först en pott, och så planerar de därefter. Sedan pytsas nya pengar ut, varigenom planeringen och det effektiva utnyttjandet av medlen försvåras. Hälsingland har många små och medelstora industrier, som vi vill slå vakt om och som betyder mycket för sysselsättningen. Men dessa företag har kostnader som ligger 2-3 26 över kostnaderna för konkurrentföretagen i storstäderna. De har i Hälsingland t.ex. längre transporter och sämre möjligheter att välja underleverantörer. Ett problem när det gäller avancerad teknisk arbetskraft är att det oftast inte finns en arbetsmarknad för anhöriga. Det är ofta en fråga om överlevnad för ett företag att det kan rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att denna rekrytering skall underlättas. Herr talman! Vi har i centermotionerna krävt ökat stöd till länet. Det behövs ytterligare medel till lokaliseringsoch investeringsbidrag, glesbygdsstöd och projektverksamhet. Centerpartiet har också i en partimotion begärt bl.a. ökad medelsanvisning till regionala utvecklingsinsatser och även krävt att beloppet i dess helhet disponeras av länsstyrelserna. Genom ett bifall till centerreservationerna går mera medel till länet, och möjligheterna ökar därmed även för Gävleborgs län att starta projekt som kan ge ökad sysselsättning.

Herr talman! Det är betecknande för Gunnel Jonäng att hon i sitt anförande använder ytterst litet tid för att komma med egna konstruktiva förslag till lösningar men ägnar mycket tid åt att i alla avseenden kritisera regeringen och dess åtgärder. Det kan därför vid ett sådant här tillfälle vara lämpligt att påminna Gunnel Jonäng om vad som hände med regionalpolitiken när vi hade en centerpartistisk industriminister som hette Nils Åsling. År 1981 föreslog han i en proposition försämringar av de regionalpolitiska insatserna med över 300 milj.kr. Han föreslog att Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Ovanåker skulle avföras från stödområdet. Genom en gemensam uppvaktning inom arbetsmarknadsutskottet lyckades vi i alla fall få Söderhamn att bli kvar inom stödområdet. Hudiksvall, Bollnäs och Ovanåker befinner sig fortfarande utanför stödområdet på grund av ett beslut fattat under den borgerliga regeringstiden. Det regionalpolitiska förslag som vi i dag behandlar innebär i stället en ökning av det regionalpolitiska stödet med ungefär 900 milj.kr. Jag är övertygad om att när de här förslagen börjar få effekter i praktiken, då kommer detta att innebära mycket positivt även för Gävleborgs län.
Herr talman! Olle Östrands debatteknik är kanske litet märklig. När jag kritiserar den politik som förs av den nuvarande regeringen, kritiserar Olle Östrand mig för detta. Själv går han in och kritiserar vad tidigare regeringar i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet gjorde. Det är naturligtvis också ett sätt att driva politik. Jag nöjer mig med att diskutera den politik som är aktuell i dag och att diskutera de åtgärder som är nödvändiga för att vi i Gävleborgs län skall kunna få en bättre utveckling av sysselsättningen. Det är naturligtvis riktigt, som Olle Östrand säger, att propositionen om regionalpolitiken innebär en viss ökning av stödet till regionalpolitiska åtgärder, men jag måste säga att det mot bakgrund av de behov som finns är en njugg tilldelning. Det är faktiskt så att ett bifall till centerreservationen innebär att det blir en ökning av anslagen med 112 milj.kr. utöver regeringens förslag. Det är en ökning som också kan innebära fördelar för Gävleborgs län. Det kan innebära ökade medel till Gävleborgs län och därmed också möjligheter till en förbättrad sysselsättningssituation.
Herr talman! Man kommer naturligtvis aldrig ifrån det faktum att de försämringar av det regionalpolitiska stödet som genomfördes 1981 fick konsekvenser även för Gävleborgs län. Det är ju inte bara fråga om de försämringar jag räknade upp i min förra replik. Dessutom försämrade Nils Åsling transportstödet i två omgångar. I en första omgång tog han bort stödet för massa och papper, vilket gick ut över massaoch pappersindustrin i Gävleborgs län, främst i Hälsingland. I en andra omgång slopade han stödet för sågade trävaror, för bulksågar och köpsågverk utefter Norrlandskusten. Våren 1982 lyckades vi genom en socialdemokratisk motion, som fick stöd även från borgerligt håll, återinföra stödet för sågade trävaror. I samband med den regionalpolitiska proposition som vi redan har behandlat när det gäller transportstödet fattades beslut om att införa ett persontransportstöd som verksamt kommer att bidra till att förbättra villkoren för företagen i Norrland. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen i länet var ute och besökte en hel del företag tidigare i vår. Betecknande för de besöken var att representanterna för företagen var optimistiska. De hade fulla orderböcker, och de var optimistiska inför framtiden. Vi har nu suttit i regeringsställning i snart tre år. Och vi har lyckats vända en mycket negativ utveckling under den korta perioden. Om vi nu dessutom får ett bättre regionalpolitiskt stöd, som vi skall besluta om i dag, då är jag personligen optimistisk inför framtiden även för Gävleborgs läns del.
Herr talman! Olle Östrand vill inte gärna tala om dagens situation, och det förstår jag mycket väl. Han har inte mycket att komma med, och det har inte den socialdemokratiska regeringen heller när det gäller Gävleborgs län. Det går ändå inte att bestrida fakta, att bestrida siffror. Det går inte att komma ifrån, Olle Östrand, att vi har högre arbetslöshetssiffror i vårt län i dag i en högkonjunktur än vi hade under en lågkonjunktur 1982 på våren. Det säger ju allt om vilket misslyckande det handlar om. Jag sade i mitt tidigare inlägg att det är i högkonjunkturen de stora satsningarna måste ske på den långsiktiga sysselsättningen. Detta har socialdemokraterna totalt misslyckats med. Här talar siffrorna sitt mycket klara språk. Jag vill också fråga Olle Östrand: Varför har inte socialdemokraterna nu lyft in de olika kommuner i stödområdet som Olle Östrand vill och har begärt i motion? Anslagsökningen med 300 milj.kr. avser endast mindre lokaliseringslån som inte har utnyttjats. Nej, faktum kvarstår. Siffrorna talar sitt språk och visar på ett misslyckande för socialdemokratisk sysselsättningspolitik.

Herr talman! Blekinge har den här veckan invaderat Stockholm genom att abonnera på Skansen. Jag hoppas att alla har märkt de här aktiviteterna. Där har man med olika arrangemang försökt visa vad vårt lilla sydöstliga län har att bjuda landet i övrigt. I den här Blekingepresentationen har länet ställt upp verkligt engagerat; länsstyrelse, landsting, kommuner och hela länets näringsliv har gemensamt skapat förutsättningar för den här satsningen. Men det är inte bara en presentation av Blekinge — det är litet av ett nödrop från sydöstra hörnet med tanke på den negativa utveckling vi haft i Blekinge under senare år. Blekinge har det senaste decenniet haft den mest negativa befolkningsutvecklingen i hela landet. Totalt sett hart.o.m. kommunerna inom stödområdet i Norrland haft en mer positiv utveckling än Blekinge. Länet, och särskilt Karlskrona kommun, har utsatts för kraftiga nedskärningar av antalet försvarsanställda; inte mindre än 1 700 har försvunnit mellan 1960 och 1980. Kompensation i form av andra statliga arbetstillfällen har nästan helt uteblivit. Således har antalet statsanställda i Blekinge minskat med 496, medan antalet statsanställda i övriga landet ökat med 14 90 under samma tidrymd. 1982 års försvarsbeslut innebär dessutom att ytterligare 225 tjänster försvinner till 1987/88 vid marinen i Karlskrona, och därtill ytterligare arbetstillfällen med anknytning till flygvapnet i Ronneby. Många företag har tyvärr lagts ned och fått minska antalet anställda. Och ytterligare företag har varslat om nedskärningar. Som exempel kan nämnas Uddcomb, där man har bekymmer för den framtida sysselsättningen, och Kockums järnverk i Kallinge, som varslat om permitteringar. Utskottet säger med anledning av min motion 2963 att man ingående har följt utvecklingen i sydöstra Sverige och kan konstatera, att samtliga fem län inom regionen till följd av konjunkturuppgången fick en positiv utveckling inom industrin under år 1984 men att strukturproblemen inom både de areella näringarna och industrin kvarstår. Litet av problemet för oss, herr talman, ligger i att man här alltid klumpar samman Blekinge med regionen sydöstra Sverige. Utskottet har också tillstyrkt regeringens förslag om att östra Småland och Blekinge skall tillhöra de regionalpolitiskt prioriterade områden som skall komma i åtnjutande av regeringens stöd till teknikspridningsprojekt — och det är ju gott och väl. Man pekar också på att det för Blekinges del har påbörjats vissa projekt, man har lämnat stöd till ett elektronikcentrum i Svängsta och för planeringen av ett verkstadstekniskt centrum i Karlskrona. Och det är givetvis också något som vi hälsar med tillfredsställelse. Delegationen för Blekingekommunerna har gång på gång åkt till industriministern och klagat sin nöd. Och man har kommit hem och sagt att man har fått löften om förbättringar. Samtliga våra kommuner är socialdemokratiskt styrda. I den praktiska tillämpningen har vi i varje fall inte ännu sett så mycket av stödet. Vid ett landstingsmöte i Karlskrona i tisdags diskuterades landstingets ekonomi och då konstaterades att man med anledning av den befolkningsminskning som skett i länet under de senaste åren har gått miste om skatteintäkter motsvarande ungefär 60 öre per skattekrona. Vi har redan landets högsta landstingsskatt. Blekinge har trots de löften som socialdemokraterna gav i valrörelsen 1982 och trots den goda ekonomiska konjunkturen under de senaste åren fått vidkännas en vikande sysselsättning, bl.a. orsakad av flera företagsnedläggningar och omplaceringar av företag till andra regioner. För vårt län krävs det enligt min mening en massiv satsning av samma karaktär som exempelvis åtgärderna för att förbättra den arbetsmarknadspolitiska situationen i Uddevallaregionen, om utvecklingen i Blekinge län skall kunna bli mera positiv. Specialinriktad industri och regionalpolitiska insatser är lika nödvändiga i Blekinge läns kommuner som i t.ex Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Basnäringarna jordbruk, skogsbruk och fiske betyder mycket för länet, och inte minst fisket har blivit föremål för specialsatsningar i Blekinge. Orsaken härtill är givetvis den stora koncentrationen av fiske till södra Östersjön. 60-70 26 av den svenskfångade fisken fångas i detta område. Genomförda satsningar på fiskförädling bör således vara helt rätt lokaliserade. Blekinge kallas ju för Sveriges trädgård, och trädgårdsnäringen betyder mycket i vårt län. Därför ser jag det som angeläget att förslaget till utvidgning av begreppet stödberättigad verksamhet såsom föreslås av centerpartiet även skall innefatta trädgårdsnäringen generellt och inte som nu ifrågakomma enbart för stöd i särskilda fall. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver de yrkanden som tidigare har ställts i detta ärende, men jag hoppas att regeringen kommer att ta sitt ansvar även när det gäller sysselsättningen och utvecklingen i Blekinge.

Herr talman! Som motionär angående behovet av en sammanhållen skärgårdspolitik skulle jag väl egentligen i dag ha hållit ett längre anförande om alla de viktiga frågor som tas upp i motion nr 650. Eftersom jag i går inte visste om jag kunde vara närvarande i kammaren i tid för detta, får jag nöja mig med mina efteranmälda minuter. Dessutom har Pär Granstedt redan engagerat talat om vikten av en livskraftig sammanhållen skärgårdspolitik, och jag kan instämma i allt som han sade. Jag vill också tacka arbetsmarknadsutskottets centerpartister och moderater för reservation 82, som jag naturligtvis instämmer i. Däremot kan jag inte vara nöjd med och inte förstå utskottets behandling av frågan om transportstöd i skärgården, en fråga som behandlas i min motion 2913, i motion 2962 av Agne Hansson och Gösta Andersson och även i motion 2104 av Pär Granstedt. Inom ramen för samhällets stöd till service i glesbygder kan stöd utgå till bl.a. godstransporter i skärgården. Stödet ges som ett initialstöd och kan enligt gällande förordning utgå under högst tre år. I flera län har man använt glesbygdsstödet bl.a. till godstransporter i resp. skärgårdar. Detta stöd har visat sig fylla ett stort behov och har tacksamt mottagits av skärgårdsborna, som har särskilda merkostnader för transporter som uppstår vid näringsverksamhet på öar utan fast landförbindelse. Så långt är det alltså bra. Men hur kan man tala om ett initialstöd när det gäller en sådan här verksamhet? Ett initialstöd ges för att få i gång något som sedan kan fortsätta av egen kraft. Men öar kommer alltid att ligga där de ligger och fastlandet är där det är. Transporter dem emellan och mellan olika öar måste alltid finnas. Verksamheten kommer alltid att kosta, och ifrågavarande transporter kommer alltid att vara dyrare än att transportera motsvarande mängd spannmål, cement, timmer eller vad det nu kan vara fråga om landvägen. I flera län har stödet utnyttjats under så lång tid att treårsgränsen snart uppnås. Så ärt.ex. fallet i Östergötland, där försöksperioden går ut i och med 1985 års utgång. Sedan måste man hitta en permanent lösning. Men utskottet har varken i fjol eller i år sagt ett ord om behovet av en lösning, ännu mindre skisserat någon naturligtvis. Som Pär Granstedt sade: Skärgårdarnas problem är inte specifika för ett läns skärgård. Skärgårdsproblemen är mycket lika i alla våra skärgårdar. Inte minst gäller detta skärgårdsbornas godstransporter. Det är transporter som måste utföras och utföras till rimliga kostnader för de åretruntboende, om näringslivet på öarna skall fungera. Därför vill jag nu fråga någon av utskottets talesmän: Anser arbetsmarknadsutskottet att det i fortsättningen behövs något stöd till tyngre godstransporter i skärgården? Om ni anser det, i vilken form kan man då tänka sig att detta stöd utgår? Jag hoppas att det finns någon närvarande som kan och vill svara. I väntan på svaret yrkar jag:

Herr talman! Det finns faktiskt ytterligare en kommun här i landet som har problem. Jag avser då Gagnefs kommun, vars problem finns beskrivna i motion 2936. Där framgår det klart att det råder stora obalanser på arbetsmarknaden i Gagnefs kommun. Enligt proposition 115 är sysselsättningsgraden för kvinnor 57,8 970 i Gagnefs kommun, och det skall man då jämföra med siffran för övriga riket som är 70 20. Bara fem kommuner i hela landet har sämre siffror än Gagnef härvidlag. Industriministern beräknar att år 1990 har ytterligare två av dessa fem kommuner gått om Gagnef. Det är alltså fråga om mycket anmärkningsvärda förhållanden i en kommun som ändå ligger i något så när civiliserade trakter. I tisdags debatterades här i kammaren jämställdhet, och det borde faktiskt förplikta. Förutom den låga sysselsättningen har kommunen ett mycket ensidigt näringsliv. 80-85 20 av alla arbeten i tillverkningsindustrin finns i den träbearbetande industrin. Det torde knappast vara en hemlighet för någon här i kammaren att träindustrin har problem. Exempel på hur labilt läget faktiskt är ges också i motionen. Av en befolkning på 9 900 personer pendlar mer än 1 600 ut ur kommunen för att få sin försörjning. Om man jämför Gagnef med övriga stödområdesplacerade kommuner ser man att 63 av dessa har högre sysselsättningsgrad än Gagnef. Som jag betraktar saken finns alltså två fundamentala skäl för att rekonstruera kommunens arbetsmarknad: dels den erbarmligt låga kvinnliga sysselsättningsgraden, dels ensidigheten i näringslivet. För att bryta denna utveckling måste naturligtvis i första hand kommunen mobilisera sina resurser och sin förmåga. Men man behöver också det stöd som en stödområdesplacering innebär. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 2936.

Herr talman! Staten har fr.o.m. 1971 ensamrätt att driva detaljhandel med läkemedel. Denna rätt har i avtal överlåtits på Apoteksbolaget, som ägs gemensamt av staten och Apotekarsocieteten. Däremot är partihandel med läkemedel inte monopoliserad. Apoteksbolaget har emellertid sedan starten genom ett dotterbolag, ADA, innehaft en del av partihandeln, eller som den också kallas droghandeln. I början av 1970-talet ombesörjde Apoteksbolagets dotterbolag ca 40 96 av partihandeln. Därefter har ADA genom successiva uppköp ökat sin marknadsandel till mellan 75 20 och 80 26. Senast köptes droghandelsföretaget LD. När detta skedde uttalade näringsfrihetsombudsmannen stor oro för effekten av en utveckling mot monopol, men avstod då från att ingripa under hänvisning till att den återstående delen av partihandeln sköttes av ett privat företag, Kronans Droghandel. Läkemedelsutredningen, som tillsattes för ett par år sedan och vars betänkande ligger till grund för den proposition som vi nu behandlar, har haft som uppgift att utvärdera det gällande avtalet mellan staten och Apoteksbolaget. I sitt betänkande har man också tagit upp organisationen av partihandeln. De överväganden man där gjort utmynnar i att det får ankomma på Apoteksbolagets ledning att bedöma om det är rationellt att Kronans särdistribuerande roll fortsätter. Det vore, säger utredningen, ”troligen naturligast om Apoteksbolaget övergick till att köpa in de av Kronan saluförda läkemedlen i större poster för att med egna resurser ombesörja, att de enskilda apoteken erhåller sitt behov etc.” Det här uttalandet har kritiserats av en rad remissinstanser. Det ankommer ju på Apoteksbolaget att självt avgöra om man också i fortsättningen vill ha viss konkurrens eller om man vill göra sig själv till monopol, alltså partihandlare. En sådan frestelse kan naturligtvis i ett visst läge bli övermäktig. Utredningens ställningstagande har också rönt kritik från en rad remissinstanser, däribland NO, SPK, RRV, RFV, statskontoret och naturligtvis från läkemedelsindustrins branschorganisationer, men också från Farmaceutförbundet och Läkarförbundet. Utredningens skrivning har genomgående uppfattats som en rekommendation till en monopolisering av partihandeln. Remissinstanserna befarar på goda grunder att detta skulle leda till sänkt effektivitet. Flera av remissinstanserna betonar att utredningen inte har kommit med några argument för sitt förslag. NO säger t.ex. att ”ekonomiska eller andra sakargument saknas dock helt”. Däremot anför flera av remissinstanserna själva en rad skäl mot partihandelsmonopol. Statsrådet Sigurdsen verkar i propositionen ha tagit visst intryck av remissopinionen beträffande nyttan av konkurrens. Statsrådet säger om droghandelsfrågan, att hon inte ser någon anledning att göra några uttalanden i frågan. Om denna fråga inte hade haft en förhistoria hade man kunnat nöja sig med detta. Men mot den bakgrund jag här har redovisat blir denna brist på ställningstagande ett hot i sig. Vill man förhindra en monopolisering av partihandeln inom läkemedelsdistributionen, måste riksdagen uttala klart och entydigt att konkurrensen bör bestå. Det är vad som yrkas i reservation nr 3. Jag skulle mot bakgrund av vad jag redovisat vilja ställa frågan till John Johnsson hur regeringens och utskottsmajoritetens ställningstagande här skall tolkas. Är det likgiltigt för socialdemokratin om konkurrensen vidmakthålls eller ej? Är innebörden av statsrådets och utskottsmajoritetens uttalande att Apoteksbolaget självt får avgöra om man skall göra sig till ett monopolföretag eller ej? Det vore värdefullt med ett klarläggande på den punkten. Jag vill också fästa uppmärksamheten vid det särskilda yttrande som Ingemar Eliasson fogat till utskottets betänkande. Det handlar om det bemyndigande som regeringen föreslås få att ingå ett nytt avtal med Apotekarsocieteten om samgående med Apoteksbolaget. Utskottet föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att förhandla med Apotekarsocieteten om fortsatt medverkan i Apoteksbolaget. Jag vill understryka att det handlar om fortsatt medverkan. Bemyndigandet får inte tolkas så att regeringen kan förhandla bort Apotekarsocieteten. Enligt min mening har det ett egenvärde att ägandet är fördelat och att den kompetens som Apotekarsocieteten representerar finns med i Apoteksbolaget. Jag vill slutligen fästa uppmärksamheten vid vad utskottet enhälligt säger om vidgade möjligheter att saluföra icke receptbelagda apoteksprodukter i andra butiker än apotek. Att sådana möjligheter skapas är av stor betydelse, inte minst i glesbygd, och kan öka kundservicen också på större orter. Utskottet anser att regeringen i tilläggsdirektiv bör ge läkemedelskommittén i uppdrag att titta närmare på hur detta bör gå till. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 29 behandlas förslagen i proposition nr 170 om ett nytt avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB för tiden efter år 1985 och ett antal motioner i anslutning härtill. Moderata samlingspartiet har på flera väsentliga punkter en annan uppfattning än den som framföres i propositionen. När Apoteksbolaget bildades 1970 ställde sig moderata samlingspartiet bakom uppfattningen att samhället måste övervaka att läkemedelsförsörjningen fungerar effektivt. Däremot kunde man inte se några skäl till att det välfungerande svenska apoteksväsendet skulle ersättas av ett statligt dominerat bolag. Tyvärr har inte läkemedelskommittén, som har att se över bl.a. läkemedelslagstiftningen, fått i uppdrag att pröva det nuvarande apotekssystemets lämplighet. Enligt vår uppfattning hade det varit naturligt att nu göra en sådan bedömning efter snart 15 års erfarenhet av Apoteksbolaget och inför en ny avtalsperiod. I propositionen har man inte ställt sig den viktiga frågan: Är ett statligt apoteksväsende och en statlig partihandel med läkemedel den mest ändamålsenliga organisationsformen för svensk läkemedelsförsörjning?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 I avvaktan på den nämnda utredningen bör regeringen inte bemyndigas att träffa överenskommelse om eventuella ändringar i 1969 års överenskommelse beträffande Apotekarsocietetens stiftelses medverkan i Apoteksbolaget AB. Endast i den mån stiftelsen av egen fri vilja, utan påtryckningar från staten, vill träda ifrån bör dess aktiepost dessförinnan inlösas. Jag yrkar bifall till reservation 2. När det gäller partihandeln sker den numera dels genom ADA -—- Apotekarnes Droghandel AB —, dels genom Kronans Droghandel, som är privatägd. Kronan svarar för 20 96 av distributionen av registrerade specialiteter och ADA för 80 90. Vi som stöder reservation 3 tar avstånd från tanken att Apoteksbolaget skulle köpa in Kronans produkter för att distribuera dem med egna resurser. En lång rad remissinstanser har haft invändningar häremot. Ökad och inte minskad konkurrens säkrar fortsatta låga partihandelskostnader. Jag yrkar bifall till reservation 3. Det nuvarande systemet med Apoteksbolaget som priskontrollant är enligt moderat uppfattning tveksam. Bolaget är läkemedelsföretagens enda kund och har därmed en mycket stark ställning. Prisbildningen har också ifrågasatts av näringsfrihetsombudsmannen och riksförsäkringsverket. En förutsättningslös översyn av Apoteksbolagets priskontrollerande funktion behövs. Jag yrkar bifall till reservation 4. Avslutningsvis vill jag säga att vi som en följd av våra ställningstaganden inte heller kan godta de allmänna riktlinjer som föreslås gälla för Apoteksbolagets verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! När det gäller förslaget till avtal mellan staten och Apoteksbolaget ansluter vi oss från centerpartiet i väsentliga delar till vad utskottet anfört. I några motioner, däribland en från centern, har föreslagits att receptfria läkemedel skall kunna tillhandahållas genom andra återförsäljare än genom apoteken i större utsträckning än vad som nu förekommer. Som det påpekas i betänkandet har läkemedelsutredningen inte haft till uppdrag att aktualisera någon ändring vad det gäller Apoteksbolagets ensamrätt till detaljhandel med läkemdel. En del remissinstanser har ändå haft synpunkter som överensstämmer med motionärernas i det här avseen det. Det skall i det här sammanhanget framhållas att all läkemedelsförsäljning bör vara kombinerad med nödvändig rådgivning till allmänheten, något som måste beaktas vid en utökning av antalet försäljningsställen. Ett enigt utskott föreslår med anledning av motionerna att riksdagen skall ge regeringen till känna att läkemedelsutredningen skall pröva om det finns anledning att utöka antalet apoteksombud, något som vi från centern naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. På en punkt har vi från centerpartiet reserverat oss, och det gäller frågan om partihandel med läkemedel. Flera remissinstanser har uppfattat utredningens skrivning på den här punkten som att man är negativ till den konkurrens som fortfarande finns inom partihandeln tack vare Kronans Droghandel. Det är därför enligt vår uppfattning angeläget att inte riksdagens uttalande uppfattas på samma sätt. Det bör tvärtom göras klart att riksdagen anser det värdefullt att den konkurrens som finns i det här ledet bibehålls genom att Kronans Droghandel AB verkar självständigt även i fortsättningen. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I föreliggande betänkande från socialutskottet behandlas proposition 1984/85:170 om nytt avtal mellan staten och Apoteksbolaget för tiden efter 1985. Vidare tillstyrker utskottet att regeringen bemyndigas träffa avtal med Apotekarsocieteten och Apotekarsocietetens stiftelse om eventuellt erforderliga ändringar i 1969 års överenskommelse beträffande stiftelsens medverkan i Apoteksbolaget. Utskottet ger också regeringen till känna att man anser att det skall ges tilläggsdirektiv till utredningen angående detaljhandel med läkemedel, detta i syfte att den service som behövs inom olika områden skall kunna tillgodoses. Utskottet understryker att det är angeläget att vi har en god tillgänglighet och en god service för allmänheten och framhåller speciellt att glesbygden måste få en fullgod service inom hela området i fråga. Det apoteksväsende vi har här i landet är sannolikt det mest effektiva i världen i dag.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

Herr talman! Frihandelsprincipen är utomordentligt central i svensk utrikeshandelspolitik. För alla högindustrialiserade länder, särskilt små länder, är naturligtvis frihandeln en av de viktigaste principerna för att få en jämn och bra välståndstillväxt. Det är därför särskilt oroande att se de protektionistiska strömningar som har följt i lågkonjunkturens och depressionens släptåg runt om i världen. Det ställer ökade krav på små länder som Sverige att verkligen slå vakt om och värna frihandeln som sådan. Därför är det viktigt att vår utrikeshandelspolitik motverkar alla former av protektionism och att man går in för att stärka frihandeln och undanröja de ökande icke perifera handelshindren. Det är även viktigt att se till att vi får en harmonisering av olika regler för vår export och de olika normer som gäller för svensk industri för att underlätta exporten. Det är därför med ett visst beklagande jag måste säga att de krav vi från oppositionen har ställt beträffande en stegvis avveckling av förbudet mot export av skrot, liksom en stegvis avveckling av de handelshinder som finns vad avser teko, tyvärr inte har kunnat tillgodoses. Även om näringsutskottets betänkande 33 innehåller ett antal reservationer, är vi ändå på det stora hela taget mycket eniga i de stora, långsiktiga linjerna. Det finns dock ett antal smärre punkter som vi har olika nyanser och åsiktsskillnader om. En av dessa är investeringsfondernas utnyttjande. Vi tycker att det är bra att den liberalisering som har föreslagits i propositionen har kommit till stånd. men vi tycker att förslagen om hur man skall tillämpa liberaliseringen beträffande användning av investeringsfonder för export utomlands är onödigt komplicerade. Vi tycker att de lätt kan leda till ett godtyckligt förhållande, där det framför allt måste vara stora projekt och där man även skall ta hänsyn till den allmänna önskvärdheten av att projekten genomförs. Vi tycker i stället att liberaliseringen av utnyttjandet av investeringsfonder borde ha varit mer generell och lett till en konkurrens mer på lika villkor för alla svenska företag — även de mindre företagen, som knappast har särskilt stora projekt och som därför inte får särskilt stor nytta av den liberalisering som sker. För att undanröja det här godtycket tycker vi att det måste genomföras en utvärdering snarast möjligt efter det att vi har infört dessa nya regler för liberalisering av användningen av investeringsfonder. Vad avser den tjänstehandelsdelegation som föreslås bli inrättad, tycker vi att det samarbete som i dag sker informellt fungerar tämligen bra. Det kan självfallet förbättras, och det bör i så fall ske genom att man ger Sveriges exportråd i uppdrag att ytterligare förbättra det informella samarbetet mellan olika parter —i stället för att inrätta en ny delegation som vi knappast tror har någon riktig funktion att fylla. Vi vill även peka på valutalagstiftningens betydelse när det gäller tjänsteexport. Ett stort antal företag har redan pekat på att denna lagstiftning är ett centralt problem för tjänsteexporten. Från vissa håll hävdar man att upp till 2 000 anställda inom svensk industri i dag sysslar enbart med hantering av nuvarande valutalagstiftning och valutaregler. En bekräftelse på dessa problem — om än inte beträffande antalet anställda — finns i tjänsteexportutredningen, och vi beklagar därför att detta förslag inte har åtföljts av en liberalisering med ett långsiktigt mål att avskaffa valutaregleringen. När det gäller tjänsteexport från den offentliga sidan tycker vi kanske att det viktigaste för att få till stånd en sådan tjänsteexport är att öppna det offentliga monopolet i Sverige för konkurrens. Det är därför som vi så enträget har arbetat för att stat, kommun och landsting skall använda sig av upphandling under fri konkurrens i stället för att lita till alltför mycket egenregiverksamhet. Får vi en inhemsk konkurrens vid sådan upphandling tror jag att vi står väsentligt bättre rustade för att kunna öka den svenska tjänstexporten från den nuvarande offentliga sektorn, och det vore till gagn för svensk industri totalt sett och inte minst för våra betydande balansproblem i utrikeshandeln. I det här betänkandet har vi även berört byggexporten. Jag tror att vi egentligen är rätt eniga på den punkten. Vi moderater vill snarast göra en betoning av kravet på en harmonisering av olika byggbestämmelser i Sverige med utlandet, för att ytterligare kunna underlätta byggexporten från Sverige. Vi har också tagit upp en annan punkt, villkoren för att få exportstöd för trähus. Här finns för närvarande ett krav på att man måste ha en samverkan mellan flera företag för att kunna få detta exportstöd. Vi tycker inte att detta är rimligt, utan det viktiga är att vi får en export av trähus som är större än den vi har i dag. Därför tycker vi att kravet på samverkan skall upphävas. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 7,9, 12, 13, 14 och 16 i näringsutskottets betänkande 33. Vi har för avsikt att begära votering och rösträkning beträffande reservation 7.
Herr talman! För tids vinnande har jag för avsikt att beröra endast en del av de reservationer som är fogade till det betänkande som vi nu behandlar. Låt mig börja med reservation 9, som handlar om den tjänstehandelsdelegation som regeringen enligt propositionen har för avsikt att tillsätta. Från reservanternas sida anser vi inte att det är behövligt att tillsätta en speciell tjänstehandelsdelegation. Det betyder inte att vi är ointresserade av en ökad tjänsteexport. Men vi tycker att det expertorgan som vi redan nu har — Sveriges exportråd — mycket väl kan klara av dessa detaljer även i fortsättningen. I reservation nr 12, som gäller valutalagstiftningen, följer vi upp en fråga som vi har debatterat tidigare i vår. I finansutskottets betänkande 28 behandlades de borgerliga partiernas förslag om en liberalisering av valutalagstiftningen. Vi menar att en liberalisering av valutaregleringen skulle ha stor betydelse för den svenska exporten, inte minst för den tjänsteexport som vi här diskuterar. Reservation nr 14 handlar om byggexport. Vi vet att vi i vårt land har en för stor byggnadsindustri. Men vi vet också att det finns goda möjligheter att komma ut på utlandsmarknaderna och konkurrera. Därför anser vi reservanter att det är av särskild vikt att vi i Sverige intensifierar ansträngningarna att i olika internationella sammanhang få till stånd en harmonisering av byggbestämmelserna och ett ömsesidigt godkännande av provningsresultat. Vi menar att det skulle underlätta den byggexport som vi så gärna vill åstadkomma. Reservation 16, som har rubriken Villkor för exportstöd, handlar på sätt och vis också om byggexport. Flera branscher är här berörda, men framför allt småhusindustrin. Ett av villkoren för att nu gällande exportstöd skall kunna utgå är att det i ett projekt deltar minst tre företag. Inom vissa branscher kan detta vara svårt att genomföra i praktiken. Det verkar hämmande på de företag som önskar göra satsningar på exportmarknaden. Dagens bestämmelser om exportstöd är hämmande för framför allt trähusbranschen. Ett företag som har för avsikt att etablera sig på utlandsmarknaden genom försäljningskontor och uppförande av visningshus har inte möjlighet att erhålla bidrag. Situationen för den svenska trähusbranschen är, som jag nämnt, ganska besvärlig. Vi vet att vi har en ca 50-procentig överkapacitet. Enda möjligheten att förhindra nedläggning och därmed en minskning av antalet sysselsättningstillfällen är att vi skapar ökade förutsättningar för export. Detta är en fråga som riksdagen flera år har haft att ta ställning till i form av motionskrav. Näringsutskottet hänvisar nu till tidigare behandling, då man har sagt att en viss flexibilitet ligger i det stöd som administreras av exportrådet. Det finns möjligheter att ge individuellt stöd. Riksdagen har heller inte varit främmande för att sådana möjligheter behöver utvecklas i framtiden. Vi reservanter anser dock att detta är ett så brådskande ärende att vi inte kan skjuta det på framtiden. Det gäller att komma till skott — fatta beslut — så fort som möjligt, för att hjälpa bl.a. den trähusindustri som vill öka sin export. Med dessa ord yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Frihandeln har alltid varit en av liberalismens hjärtefrågor. För folkpartiet är det en självklar utgångspunkt att ett fritt varuutbyte länderna emellan är det bästa sättet att ta till vara jordens samlade resurser. Vi är också övertygade om att frihandeln är ett nödvändigt inslag i kampen för en friare och rättvisare värld med ökad förståelse länder och människor emellan. Vårt engagemang i den här frågan har ett nära samband med vår syn på u-landsbiståndet. Frihandeln och u-hjälpen står för liberaler på samma ideologiska grund. Utifrån denna grundsyn har vi redovisat en rad olika skäl att motverka den protektionism som tyvärr gör sig alltmer påmind runt om i världen. Det är en ofta upprepad sanning att tillgången till en fri internationell marknad är ett absolut måste för ett litet, exportberoende land som Sverige. Om den här ogynnsamma utvecklingen för frihandeln fortsätter kommer svensk industri inte att kunna utnyttja sin kompetens. Produkter och tjänster kommer att få allt svårare att passera gränserna på grund av en ständigt växande flora av handelshinder. Det är alltså i första hand i små länder med en liten hemmamarknad som inskränkningar i den internationella handeln blir märkbara. En annan sanning som de flesta accepterar, men som man ibland blundar för, handlar om vår industris nödvändiga anpassning till förändringar i omvärlden. Om industrierna i ett land, eller vanligare inom en bransch i landet, på olika sätt skyddas från konkurrens, leder det ofelbart till minskad känslighet för marknadens behov och också till minskad effektivitet. Utvecklingen hindras, konkurrenterna springer förbi och sysselsättningen minskar. Eftersom kostnaderna för de handelshinder och regleringar man sätter in alltid får betalas av konsumenten, antingen via skattsedeln eller i form av högre priser, driver protektionistiska åtgärder dessutom på inflationen och höjer skatterna. Nu kan det invändas att också regeringen och socialdemokraterna står bakom denna syn på en fri internationell handel — det kommer, förmodar jag, såväl utrikeshandelsministern som Lennart Pettersson snart att tala om för oss — och i stor utsträckning är det säkert så. I många internationella sammanhang har Mats Hellström också agerat på ett förtjänstfullt sätt. Det tycker jag måste sägas. Men det finns exempel på motsatsen. Enligt folkpartiets uppfattning är Sveriges importbegränsningar gentemot u-länderna när det gäller tekovaror en åtgärd som på ett mycket anmärkningsvärt sätt strider mot vårt uttalade biståndsmål och mot frihandelsprincipen. Vi har nyligen diskuterat den frågan i samband med debatten om tekoindustrin, men låt mig upprepa några av argumenten mot begränsningarna för att klargöra om Mats Hellström eller Lennart Pettersson har något bättre försvar än det vi hittills har fått ta del av. Det försvaret håller nämligen inte. Det i detta sammanhang viktigaste skälet för vårt krav har direkt med vår syn på frihandeln att göra. Det är möjligt att det i ett mycket kortsiktigt perspektiv kan hävdas att protektionism är till fördel för en viss näringsgren i ett visst land under en viss tid. Men om man inte nöjer sig med en sådan begränsning i tid och rum upptäcker man snart nackdelarna med handelshinder: att utvecklingen bromsas och att arbetstillfällen som möjligen kan räddas stället försvinner i våra exportföretag därför att den som inte får sälja till oss inte heller köper av oss. Nästa argument har jag också snuddat vid. Importbegränsningarna står i direkt strid med Sveriges uttalade biståndsmål om förbättrade levnadsvillkor i u-länderna. Om inte de fattigaste nationerna tillåts att sälja sina produkter på de rika ländernas marknad, kan inte deras industri utvecklas. Ytterligare ett argument: Sveriges gränsskydd när det gäller kläder är utan tvivel mycket kostsamma för konsumenten. Och, vad värre är: Eftersom det i stor utsträckning är lågprisvaror begränsningarna gäller, kan man på goda grunder anta att det huvudsakligen är de konsumenter som har de lägsta inkomsterna som får betala importbegränsningarna. Barnfamiljerna med sin förhållandevis stora klädkonsumtion och ofta svaga ekonomiska ställning berörs allra mest. Det finns, herr talman, ytterligare argument mot Sveriges importbegränsningar när det gäller tekovaror, men de jag anfört räcker för att motivera folkpartiets krav på att begränsningarna skall upphöra. I det här sammanhanget diskuterar vi också ett regeringsförslag om tjänsteexport. Folkpartiet har vid flera tillfällen pekat på möjligheten av en utökad tjänsteexport. För närvarande går ungefär hälften av varuproduktionen på export, men exportandelen när det gäller den privata tjänsteproduktionen är bara ungefär 10 90. Den offentliga tjänsteproduktionens exportandel är nästan försumbar. Med den för regeringen typiska övertron på vad som kan uträttas med hjälp av olika delegationer och arbetsgrupper ingår i det här förslaget också ett samarbetsorgan för tjänstehandel. Vi är för vår del övertygade om att det här samarbetet, i den mån ett eventuellt behov inte kan täckas in av exportrådet, kan klaras minst lika bra på informell väg. Av större intresse är kanske att titta på några av de särskilda hinder som vi menar finns för handel med tjänster. Ett sådant är Sveriges omfattande valutareglering, som inte minst försvårar det för mindre och medelstora företag, eftersom de inte hunnit bygga upp någon större utlandsverksamhet. Vi har från folkpartiets sida pekat på några viktiga liberaliseringar som utan svårighet kan genomföras utan att man måste avvakta valutakommitténs slutbetänkande. Ett sådant är kravet på utlandsupplåning vid etableringar utomlands, ett annat förbudet för svenska banker att medverka i vissa typer av utländska affärer. Den offentliga sektorn i vårt land domineras helt av egenregiverksamhet. Detta faktum utgör ett annat hinder för en utveckling av tjänsteexporten. I många fall är förekomsten av en referensanläggning eller något liknande av avgörande betydelse för möjligheten att sälja en idé eller ett projekt till utlandet i konkurrens med andra företag. Det är därför särskilt viktigt att upphandling från den offentliga sektorn ger så stort utrymme som möjligt för köp från utomstående företag; det är viktigare än att verksamheten bedrivs i egen regi. De förslag som folkpartiet i andra sammanhang fört fram om brytande av olika offentliga monopol skulle alltså ha stor betydelse för svenska företags möjligheter att hävda sig i utlandskonkurrens och därigenom skapa en större tjänstexport. Jag skall slutligen något kommentera avsnittet om byggexport. I en folkpartimotion har vi särskilt uppmärksammat den centrala ställning som byggsektorn av svensk industri intar när det gäller vår utrikeshandel. 15 96 av den totala svenska exporten är en imponerande siffra. Imponerande är det också att svensk byggexport i form av konsulttjänster och entreprenader 1983 uppgick till inte mindre än 6,3 miljarder. Med tanke på den minskade internationella byggmarknaden och den allt hårdare konkurrensen är också detta en anmärkningsvärd siffra. Vi har velat fästa uppmärksamheten på några viktiga punkter när det gäller byggexport. Bl. a. anser vi det nödvändigt att effektivisera det internationella samarbetet för att standard, normer och provningar skall bli likformiga. Som framgår av utskottets redovisning sker det en hel del på det här området. Men vi menar att man från svensk sida ändå borde ta ytterligare initiativ i olika internationella sammanhang. Vi har också pekat på den uppgift svenska byggentreprenörer kan fylla när det gäller att förbättra levnadsvillkoren för människorna i utvecklingsländerna, där behovet av byggande är stort. Därför är det viktigt att byggindustrins behov av exportkreditgarantier kan tillgodoses bättre än vad som nu sker och att man tar till vara möjligheten att kombinera byggandet av t.ex. skolor och sjukhus med svensk biståndsverksamhet. Sjukhuset kan kompletteras med personal och materiel, skolan med kunnig lärarhandledning. Över huvud taget har vi med vår motion velat markera hur man genom att stimulera exportfrämjandet och effektivt backa upp svenska företag utomlands borde kunna befästa Sveriges roll som en av världens ledande byggexportnationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till de motioner folkpartiet skrivit under. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning när det gäller reservation 1.

Herr talman! Den 13 mars i år hade riksdagen stor handelsdebatt. Jag hade då tillfälle att utförligt redovisa vpk:s synpunkter på handelspolitikens mera övergripande delar. Med hänvisning till riksdagens snabbprotokoll för den 13 mars och till texterna i de nämnda motionerna ber jag att få yrka bifall till vpk:s reservationer i det aktuella betänkandet.